Herr talman! På en punkt kan vi vara överens, Inga-Britt Johansson och jag, nämligen att denna sena timme inte är den bästa tiden för att diskutera konsumentfrågor. Men jag vill, i motsats till henne, säga att det finns ett behov av att framföra de olika konsumentpolitiska åsikterna. Vi representerar olika linjer i denna fråga, och jag förbehåller mig rätten att trots den sena timmen framföra mina åsikter, som också är folkpartiets åsikter. I motsats till Inga-Britt Johansson anser jag att prisfrågorna, öppethållandetiderna och fri konkurrens är frågor som berör den vanliga konsumenten på ett mycket påtagligt sätt. Man har konstaterat att allmänna reklamationsnämnden inte har kunnat fullfölja alla de uppgifter som den har blivit ålagd på grund av den nedskärning som har skett av dess resurser, och det har uppstått svåra balansproblem. Vår reservation går ut på att man skall förstärka allmänna reklamationsnämndens resurser. Vi föreslår en blygsam förstärkning, men det är dock en förstärkning. information om produkterna och den databaserade verksamheten. Jag kan — Prot. 1986/87:122 säga till henne att vi kommer att återkomma till dessa frågor till dess vårt 13 maj 1987 förslag vinner allmänt gehör. Vi tror att konsumenterna har nytta av att vi för fram dessa viktiga önskemål som gäller konsumenternas bästa. Beträffande frågan om konsumentskydd på bilområdet vill jag säga att det kan ta över ett år innan denna fråga har avgjorts av marknadsdomstolen. De konsumenter som under detta år skall avvakta marknadsdomstolens beslut fordrar nog att regeringen tar skälig hänsyn till deras önskemål om att de får sina krav tillgodosedda så att de vet att den bil de köper är av den kvalitet som de begär. Frågan om extrapriser är synnerligen viktig, och jag rekommenderar Inga-Britt Johansson att läsa nr 19 av Fri Köpenskap, där man på ett mycket påtagligt sätt har beskrivit marknadens önskemål om att tillgodose konsumenter med ett bra pris på en vara. Det tycker inte jag är fel. Tvärtom är det ett inslag i den fria konkurrensen.
Herr talman! Inga-Britt Johansson säger att den norska lagen inte fungerar bra. Jag vet inte vad hon har för stöd för detta påstående. Men en sak är vi ju ändå på det klara med, nämligen att det inte fungerar utan en lag. Det skriver ju utskottet i betänkandet. Utskottet talar om en hel del åtgärder som har vidtagits i opinionsbildande syfte och på annat sätt. Men utskottet konstaterar ändå att den typ av annonser som t.ex. framställer kvinnor som enbart sexobjekt fortfarande förekommer. Det är väl ändå oroande? Utskottet understryker vikten av att reklamen återspeglar ett livsmönster, som bygger på principen om kvinnors och mäns lika värde och jämställdhet mellan könen. Det är mycket bra att utskottet säger detta, vilket jag i mitt tidigare inlägg har noterat som positivt. Det är bra att utskottet både markerar sin principiella syn på detta och pekar på områden där dessa frågor bearbetas. Men jag tror att hela denna kamp måste få stöd i en lag för att bli framgångsrik. Jag är övertygad om att medvetandet om behovet av en lag kommer att mogna hos många av dem som i dag ännu är tveksamma till lagstiftningen. Jag tror att vi skall komma fram till att det behövs en lagstiftning för att vi skall nå framgång i kampen mot denna typ av reklam.

Herr talman! Både Ulla Orring och Ewy Möller tycker det är tråkigt att vi inte upprepar den diskussion som vi förde förra året. Om vi skall ha en ny diskussion om konsumentpolitiska frågor, vore det en fördel om det kom fler och nya argument så att det fanns något mer att diskutera. Men en fråga som diskuterats på samma sätt i flera år finner jag inte något större behov av att fortsätta diskutera. Självfallet är det partiernas rätt att återkomma med sina krav och åsikter hur många gånger som helst. Det har jag ingenting emot, men jag behöver naturligtvis inte föra samma diskussion varje år. Beträffande problemen vid bilköp och bilreparationer säger Ulla Orring att det kommer att ta ett helt år, innan ärenden kommit upp i marknadsdomstolen. Menar Ulla Orring med sin reservation att regeringen skall strunta i marknadsdomstolen, att regeringen skall strunta i att undersöka om den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig eller inte och införa ny lag och jämsides driva frågan i marknadsdomstolen? Detta måste vara innebörden av vad Ulla Orring sade från talarstolen alldeles nyss. Nils Berndtson frågar hur jag vet att den norska lagen inte fungerar bra. Vi hade frågan uppe i konsumentpolitiska kommitténs arbete och studerade noga den norska lagen. Anledningen till att vi inte lagt fram ett direkt förslag om lagstiftning var att vi klart kunde konstatera att lagen inte fungerar bra. Det är alltså anledningen. Nu vet varken Nils Berndtson eller jag vilket resultat arbetsgruppen hos konsumentverket kommer fram till i det pågående arbetet. Man har kommit så långt att sammanställningen av de 700 bilderna nu är ute på remiss. Jag tycker att vi kan avvakta det år som det högst kan ta innan arbetsgruppen kommer med sina rekommendationer och förslag till åtgärder som behöver vidtas. Sedan kan vi diskutera frågan igen. Ewy Möller vill spara inom varuprovning och forskning. Då kan jag bara konstatera att moderaterna knappast kan få någon majoritet i denna kammare för att dra ner på varuprovning och forskning, eftersom det är ett par av de områden som de flesta i de övriga partierna prioriterar och anser att konsumentverket skall ägna mer tid åt. Så det är litet svårt att spara in några pengar på det sättet.

Herr talman! Inga-Britt Johansson klagar på oss när det gäller dessa frågor och efterlyser fler och nya argument. Jag får väl å min sida fråga vilka inspirerande förslag regeringen kommer med då det gäller konsumenterna. Det saknas verkligen initiativ på den kanten. Jag tänker särskilt på branschen för begagnade bilar och prisinformation för reparationsarbeten. Om Inga-Britt Johansson läser vår reservation så skall hon finna att vi klart och tydligt har sagt ifrån att regeringen noga bör följa utvecklingen med tanke på frågans vikt samt snarast vidta de åtgärder som med hänsyn till utgången i bl.a. marknadsdomstolen kan anses erforderliga för att stärka konsumentskyddet. Jag uppfattar detta som att regeringen och socialdemo kraterna har varit ganska passiva och inte har tagit frågan riktigt på allvar. — Prot. 1986 76. Det är nu snart 12 år sedan, och ingenting har hänt. På grund av det initiativ som folkpartiet har tagit då det gäller just bilbranschen kan vi kanske få litet fart på det här ärendet. Det skulle kunna vara till nytta för konsumenterna.
Herr talman! Denna motion som handlar om begagnade bilar lades fram under den allmänna motionstiden i januari. Mig veterligt, och som det också står i betänkandet, tog konsumentverket i juli 1985 fram riktlinjer för information om begagnade personbilar. Det kunde knappast bero på folkpartiets motion i riksdagen 1987. Arbetsuppgifterna är fördelade mellan regeringen och verken. I den mån konsumentverket bedömer att förändringar behöver göras i de lagstiftningar som berör olika frågor, har man att ta initiativet till att tala om detta för regeringen. När det gäller denna fråga menar även konsumentverket att man nu skall avvakta vad som händer i marknadsdomstolen. För övrigt vill jag påpeka att det i regeringskansliet pågår arbete med en ny köplag. Man ser då också över vad som händer inom just dessa områden och vilka initiativ som behöver tas. Arbete pågår verkligen. Ulla Orrings reservation är således, enligt min uppfattning, ett slag i luften.

Herr talman! Konsumentpolitiken kännetecknas av det faktum att politikerna här fritt får exponera sin tilltro till sin förmåga att styra helt vanliga samhällsföreteelser, t.ex. en köpares vilja att köpa olika sorters varor. Det är beklagligt att vi debatterar denna fråga, som jag tycker är ganska central, i en tom kammare i kväll. Jag vill gärna uttrycka min särskilda högaktning för Hallandsbänkens ”rikliga befolkning”. Jag har begärt ordet för att särskilt få argumentera för reservation nr 11 och det särskilda yttrande som jag ensam har fogat till betänkandet. Reservation nr 11 rör vid ett ämne som förmodligen är mycket känsligt för politiker, nämligen frågan om jämställdhet mellan könen. Politiker frestas alltför ofta att bedriva sin verksamhet utifrån populistiska synpunkter. I sådana här känsliga frågor i marginalen av vardagspolitiken kan politikernas verksamhet ibland liknas vid flyttfåglarnas: de flyger från träd till träd och kvittrar samma sång. Just så är det i frågan om jämställdhet mellan könen. Det ena partiet höjer sin röst något mer än det andra, och ett tredje parti sjunger samma sång ännu högre. Herr talman! Detta leder till slut fram till att riksdagens dokument, som ändå borde representera någon form av balans, kunskap och politisk sans och måtta, fylls av meningar och uttryck som jag med ett uttryck som användes förr i tiden vill kalla för rappakalja. På s. 15 i betänkandet, herr talman och fru Johansson — jag skulle vilja vända mig också till Nils Berndtson, som ju har talat så mycket om detta ämne -— återfinner man meningar om könsdiskriminerande reklam som jag tycker verkligen skall, det är alltså ett krav, utmönstras ur riksdagens tryck. Det är detta reservation 11 går ut på.

Samma synpunkt gör sig gällande även i det särskilda yttrande som jag har fogat till betänkandet. Det särskilda yttrandet avser ett avsnitt i betänkandet som handlar om extrapriser och lockpriser. Jag har, herr talman, svårt att tänka mig någonting som mer borde tilltala en konsument. Det handlar här om att en producent eller en varuförsäljare gör ett i prishänseende särskilt erbjudande till sina konsumenter: han sänker priset. De politiker som framträtt i kammaren i kväll för att kritisera detta tror sig således om att genom lagstiftning kunna ta ifrån konsumenten en förmån. Man undrar: Vad kan det vara för motivering till det? Har man en totalt överdriven tilltro till politikerns förmåga att styra vanligt enkelt marknadsbeteende, som gynnar konsumenterna? Men det är inte detta jag har tagit fasta på i mitt särskilda yttrande. Det är i stället det faktum, herr talman, att majoriteten i sin skrivning i frågan om lockpriser och extrapriser har citerat jordbruksministern och därigenom gjort dennes uttalande till sitt. Detta sker i en mening som står på s. 9 i betänkandet.

Kan någon av majoritetens företrädare tala om för mig vad som menas med ”på avsett sätt” när det gäller funktionen av systemet med extrapriser och lockpriser? Vad menas med ”en uppmaning till handeln”? Vad menas med talet om att en genomgång av systemet med extrapriser skulle leda till en undersökning? Vad skulle undersökningen leda till?
Herr talman! Nic Grönvall säger att lockpriser gynnar konsumenterna och — 13 maj 1987 att man nu med lagstiftning vill ta bort möjligheten till lågpriser. Det är inte det det handlar om, Nic Grönvall. Gärna låga priser, helst på alla varor! Gärna bort med moms på maten för övrigt! Men man kan väl ändå tala om skälen till att en vara säljs billigare. Det förekommer nämligen inte så sällan att konsumenten, när han eller hon kommer hem med den där varan och tänker placera den i frysen för att bevara den framöver, upptäcker att det kanske är sista förbrukningsdagen eller bra nära sista förbrukningsdagen enligt varans datumstämpling. Det kan väl inte vara orimligt att begära att den som försäljer en vara till ett lägre pris än det ordinarie talar om skälet därtill. Det kan, som sagt, bara vara fråga om att locka kunder med det lägre priset, och då behöver ju inte vederbörande vara rädd för att tala om det. Men det kan också vara fråga om att varans lagringstid är begränsad. Då bör man också tala om den saken. Det krav som vi har rest i motionen handlar inte om större ingrepp än så. Jag tror att det är viktigt för konsumenten att få det skyddet.

Herr talman! Ja, Nic Grönvall, jag instämmer i vad Nils Berndtson sade, att det verkligen inte gäller att ta ifrån konsumenterna en förmån. Så många instanser har emellertid nu ansett att detta med extrapriser inte fungerar på det sätt som man avsett från början, att det finns anledning att undersöka vad man skall göra åt det. Sedan gäller det könsdiskriminerande reklam. Jag vet att Nic Grönvall inte är något sanningsvittne — vågar man använda det ordet? — när det gäller hela moderata samlingspartiets jämställdhetspolitik; jag hoppas i alla fall det, även om man ibland kan bli litet tveksam. Om man skall prata om politiker som gör populistiska uttalanden, så var väl Nic Grönvalls inlägg här från talarstolen alldeles nyss ett utmärkt exempel på just sådana. I fråga om schabloniserande reklam, som av en del människor upplevs som könsdiskriminerande, av andra betydligt mer positiv och roande, är det ju så att det finns en förfärlig massa reklam som kränker många människor, därför att den nedvärderar deras roll. I de flesta fall drabbar den reklamen kvinnor — inte alltid; den drabbar ibland även män. De som roas av den här typen av reklam äri de allra flesta fallen män. I ett modernt samhälle 1987 bör man inte ha den typen av reklam. Man bör visa litet mer respekt och aktning för sina medmänniskor av det motsatta könet och se till att få bort dessa avarter från reklamen och i stället verka för att reklamen blir informativ och vettig och ger konsumenterna den information som de behöver ha för att kunna göra ett vettigt val, när de skall köpa en vara.

Herr talman! Eftersom Nic Grönvall har utmanat folkpartiet då det gäller skrivningen om extrapriser finner jag mig föranlåten att svara. Om jag minns rätt från utskottsbehandlingen var väl Nic Grönvall mest irriterad över det här citatet av jordbruksministerns uttalande. Det kan man naturligtvis ha en åsikt om, men jag står bakom utskottets skrivning, att frågan om extrapriser 161 på livsmedel är föremål för överväganden på olika håll. Det är faktiskt så att konsumentverkets chef har förklarat att verket nu skall se över riktlinjerna när det gäller extrapriser. Däremot håller jag med Nic Grönvall om att det måste vara mycket bra för konsumenterna att ha en fri prisbildning på marknaden och ha tillgång till extrapriser på varor. Och vem går inte på rea och köper sina kläder och annat som är nödvändigt för hushållet? Jag tycker vi skall vara försiktiga med att skärpa frågeställningarna då det gäller en fri prisbildning. Vi skall ha extrapriser. Jag har därför sagt tidigare att jag inte ställer mig bakom vpk:s krav på en redovisning av skälen till prisnedsättningen. Konsumenten har genom utbildning och på annat sätt fått kunskaper och möjligheter att själv ta reda på varför en vara är prisnedsatt.

Herr talman! Jag är alldeles säker på att många kommer att säga att jag överdriver min egen roll i den här debatten. Jag tycker det är två faktiskt mycket väsentliga frågor vi talar om: extrapriserna och den reklamlagstiftning som Inga-Britt Johansson företräder. Här bryts uppenbarligen två politiska ideologier mot varandra, nämligen den som säger att konsumenten i vårt land kan och vill bestämma vad han skall köpa — han behöver inte ledas vid handen av politiker och byråkrater — och å andra sidan den politiska mening som Inga-Britt Johansson och Nils Berndtson företräder, som underkänner konsumentens kapacitet och kompetens att avgöra vad han vill, kan och får. Jag gläder mig åt Ulla Orrings medgivande att extrapriser och lockpriser i grunden utgör en konsumentvänlig prisbildning. Att till dem lägga ett krav, som det Nils Berndtson framför, att motivera varför man ger extrapriser åt konsumenterna, ger just det intryck av politikerövertro som är så skrämmande för dem som har en liberal och konservativ hållning som jag har. Vi tror på människornas förmåga att fatta sina egna beslut. Vi tror inte på att politikerna kan göra det bättre. Låg mig sedan, Ulla Orring och framför allt Inga-Britt Johansson, tala litet om könsdiskriminerande reklam. Reklam är, Inga-Britt Johansson, det kanske bredaste uttrycket för kulturen i ett samhälle. Den görs tillgänglig utan kostnad för den som vill titta på den. Den representerar den verkliga kulturbilden av ett samhälle. Om man tror att en lagstiftare kan gå in och reglera hur företagens kulturutbud skall se ut, måste man vara en regleringspolitiker, då måste man vara en socialist som är övertygad om att politikerna skall styra människors beteende. Vi har sagt i vårt yttrande i utskottsbetänkandet att könsdiskriminerande reklam som förnedrar det ena könet inte skall godtas, men att gå därhän att man skriver meningar om vad som är roande och mindre roande och vad som är det ena och det andra kan vi inte acceptera. Vi tror på människans förmåga att välja de varor hon vill ha utan politikers vägledning.
Herr talman! Lockpriser gynnar konsumenterna, sägs det gång på gång. — 13 maj 1987 Men frågan är väl också: Bör man inte sträva efter att hålla låga priser över huvud taget? Konsumenten är kanske mer angelägen om en låg prisnivå på alla livsmedel än att lockas med vissa. Därtill är det uppenbarligen så att detta inte bara är ett erbjudande, utan att det ofta handlar om att bli av med varor som annars riskerar att bli för gamla där de ligger i butiken. Tala med pensionären som tycker att han eller hon har gjort en lysande affär och köpt fisken mycket billigare i frysdisken, men kommer hem och vid närmare studium upptäcker att det faktiskt var på gränsen att varan inte längre skulle kunna säljas. Vi har ju lagar till konsumentens skydd i flera andra avseenden. Och varför har vi det? Jo, därför att konsumenten vanligtvis är den svagare parten i ett kommersialiserat system. Jag tror att vi behöver klarare riktlinjer även på det begränsade område som vi i vpk har tagit upp i vår motion. Vi säger således att det behövs klara direktiv för livsmedelshandeln i dessa avseenden och det är, såvitt jag förstår, ett mycket rimligt krav, som bör uppfyllas.

Herr talman! Jo, Nic Grönvall, konsumenten kan och vill bestämma vad han eller hon skall köpa. Självfallet är det så. Men det vill till att konsumenten får så mycken bra och relevant information som möjligt, så att han eller hon kan göra ett bra val. Oavsett om det gäller varufakta eller priser skall konsumenten få all den information som behövs för att han eller hon skall kunna göra ett bra val — och vi vill ingenting hellre. När det gäller reklamen vill jag påminna Nic Grönvall om att även reklambranschens eget samorgan faktiskt har fördömt den könsdiskriminerande reklamen och sagt att vi gemensamt måste se till att det blir ett slut på sådan här förnedrande framställning av människor — det gäller oberoende av kön. Det är således ingenting som de som Nic Grönvall kallar regleringspolitiker är intresserade av att sticka sin näsa i. Om Nic Grönvall anser att det finns en skillnad i det avseendet mellan en konservativ och en socialdemokratisk människosyn, måste jag säga att jag är väldigt stolt över att tillhöra socialdemokraterna. Tack vare deras sätt att visa omsorg och värna om medmänniskorna accepterar jag inte att människor framställs på ett förnedrande sätt i reklammedia.

Herr talman! Jag vill gärna påminna Inga-Britt Johansson — bl.a. genom den klapp på kinden som jag nyss gav henne — om att också vi moderater menar att reklam inte skall få innehålla en förnedrande kvinnosyn. Däremot är vi alltså främmande för sådana skrivningar som närmast kan betecknas som löjliga beskrivningar av situationen i vår tid. Med det sagda tror jag att vi kan glömma könsdiskrimineringsdebatten. Den frågan görs ju till en stor sak, därför att man tror att det är populärt — det tror dock inte jag. Frågan om extrapriser är faktiskt en viktigare fråga. Nils Berndtson tror inte att de pensionärer som han här har talat om själva, sedan de kanske en 163 gång blivit bedragna av sin livsmedelshandlare, kan fatta beslutet att de inte skall fortsätta att gå till samma livsmedelshandlare. Det är naturligt att Nils Berndtson har den uppfattningen, eftersom det för Nils Berndtson inte finns sådana marknadskrafter som tillåter att kunden gör sina inköp där det bäst passar honom eller henne. I stället tror Nils Berndtson att kunden gör sina inköpi den affär som politikern utpekar som det bästa inköpsstället. Men det är en grav misstro, Nils Berndtson!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till folkpartiets reservation i lagutskottets betänkande 1986/87:25. Som skäl för det vill jag anföra följande. Jämställdhetsdebatten i Sverige handlade länge — och på goda grunder — nästan uteslutande om kvinnor. Det var kvinnor som diskriminerades, drabbades av orättvisa regelsystem och utestängdes från politiskt inflytande. Könsrollerna är inte ett fenomen som drabbar enbart kvinnor. Många män pressas av traditionella mönster. Det är angeläget att opinionsbildningen för en friare mansroll får en positiv prägel. Jämställdhet skall vara ett erbjudande om ett rikare liv, om större del av omsorger om hem och barn, om ökad delaktighet i traditionellt kvinnliga uppgifter, om nya upplevelser och nya dimensioner i tillvaron.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 Men människor kan uppmuntras, fördomar ifrågasättas, nya mönster stimuleras, både genom opinionsbildning och på politisk väg. I botten på många beslut — och avsaknaden av beslut — ligger en familjepolitisk grundsyn. Antingen tycker man att det är värdefullt att män ägnar tid och kraft åt sina barn redan från början eller också gör man det inte. En väsentlig och nödvändig förändring anpassad till det samhälle vi nu lever i är att männen får chanser att ta ansvar för sina barn. I dag måste den ogifte pappan anmäla sig som vårdnadshavare till sitt eget barn, medan den ogifta mammans vårdnadskap erkänns automatiskt. I ett uppmärksammat fall i massmedia för några år sedan uppmanades en mamma att stämma den ogifte fadern till sitt barn för att han inte ville fylla i en integritetskränkande blankett om faderskapet — detta trots att såväl mamman som pappan varit helt överens om faderskapet. Det är väsentligt att stärka den ogifte pappans ansvar, skyldigheter och rättigheter gentemot barnen. Folkpartiet anser att en faderskapspresumtion kan tillskapas på olika sätt. En väg är att införa en lagregel om direkt faderskapspresumtion, som motsvarar regeln för gift fader. Ett annat sätt är att inte bara påbörja utan även avsluta nuvarande faderskapsutredning redan före barnets födelse. I dessa fall skulle, under förutsättning av att parterna är överens, fadern direkt vid barnets födelse anses vara rättslig fader till barnet. För att bryta en sådan faderskapspresumtion skulle samma regel som gäller i fråga om barn som föds i äktenskapet kunna tillämpas. Med hänvisning till det anförda finner folkpartiet det angeläget att reglerna i föräldrabalken om fastställande av faderskap och om vårdnad blir föremål för översyn i syfte att stärka den ogifte faderns ställning till gagn för barnet. Med det anförda vill jag, herr talman, återigen yrka bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. min och Sten-Ove Sundströms motion om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden. Utskottet skriver mycket positivt och engagerat kring detta problem. Därvid utgår man också från att regeringen kommer att ta de initiativ som kan behövas för att minska eller undanröja problemen med de internationella barnaroven. Utskottets skrivning ger dock vid handen att man inser att det behövs ett omfattande och tålmodigt arbete i denna fråga. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över den positiva skrivning som utskottet har gett som svar på vår motion. Det är bara att innerligt hoppas att utskottets bedömning av effekten av regeringens arbete kring dessa problem skall visa sig välgrundad. Det kan finnas goda skäl att följa utvecklingen och eventuella framsteg samt återkomma om framstegen inte blir så stora som utskottet har förmodat i sitt betänkande.

Herr talman! Jag skall inte använda tid till att kommentera alla de punkter i betänkandet om vårdnad om barn där utskottet är enigt. Det är för övrigt mycket glädjande att vi kunnat enas vid behandling vid motioner angående bl.a. internationella barnarov. I stället skall jag begränsa mig till att kommentera den folkpartistiska reservationen som Kjell-Arne Welin redan argumenterat för. Till att börja med vill jag framhålla att jag inte håller med folkpartiet om att en del ogifta fäder skulle vara mindre engagerade i sina barn än gifta fäder. I alla fall uppfattar jag en del av reservationen på det sättet. Orsaken till detta skulle vara att de ogifta fäderna har en undanskymd roll i lagstiftningen. Vore jag en ogift far skulle jag reagera starkt mot detta påstående. Jag är helt säker på att dessa fäder bryr sig lika mycket om sina barn som andra. Däremot vet jag att en del ogifta fäder — och mödrar — tycker att det är omständligt att besöka socialnämnden för faderskapserkännande. Det är klart, visst är det mer omständligt än om faderskapet registreras automatiskt, som för gifta. Men det finns faktiskt skäl till att föräldrabalkens regler är utformade på detta sätt. Det handlar om omtanken om barnets bästa i ett längre perspektiv. Det är viktigt att det verkligen är fadern och inte någon annan som skriver på ett faderskapserkännande, eftersom ett felaktigt erkännande sedan kan få mycket olyckliga konsekvenser för barnet. I sin reservation anger folkpartiet två vägar för fastställande av faderskap när föräldrarna är ogifta. En väg skulle vara en lagregel om faderskapspresumtion för en sammanboende. Jag måste medge att det är ett märkligt förslag. Det förekommer ju i dag ingen som helst registrering av sammanboende. Sammanboende är alltså inte på samma sätt som äktenskapet officiellt, och ett par kan flytta ihop och separera utan att det blir känt för samhället. Så blir det även sedan den nya sambolagen trätt i kraft. De kyrkobokföringsrutiner som vi har i dag skulle inte heller passa för en sådan presumtion. Om man som exempel tar ett par som sammanbor i en hyresfastighet, så kyrkobokförs dessa enbart på adressen och inte på den speciella lägenheten. Man vet alltså inte vilka som bor ihop i huset. Vid en faderskapspresumtion för en sammanboende skulle det alltså i vilket fall som helst behöva utredas om parterna är sammanboende. Och då är vi där igen. Ett annat sätt som folkpartiet anger är att faderskapsutredningen avslutas före barnets födelse. Socialnämnden skulle då före barnets födelse, innan man har en objektiv grund, godkänna faderskapet. Det som här, enligt folkpartiet, skulle vinnas, vore att fadern då även är rättslig fader när barnet föds. Detta skulle i praktiken innebära att faderskapet blev fastställt några veckor snabbare än vad som i dag är fallet. I dag kan det gå till så att föräldrarna gör faderskapserkännande resp. godkännande före barnets födelse. Socialnämnden godkänner sedan detta när barnet är fött och man har fått meddelande om detta. Det kan då som mest dröja tre veckor efter barnets födelse innan alla papper är klara. Men om föräldrarna vill kan det gå snabbare, enbart på någon vecka. Med det nuvarande förfarandet värnar man barnets bästa genom att socialnämnden utifrån kända förhållanden kan godkänna faderskapet. Man kan fråga sig om det, med folkpartiets förslag, skulle vara värt att i vissa fall äventyra barnets rättigheter att från början få rätt juridisk far, med allt vad det för med sig. Utskottet anser inte det. Herr talman! I fall med ogifta föräldrar behöver det bara gå kort tid efter barnets födelse innan det också har en juridisk far, och denne kan därigenom få sitt ansvar, sina rättigheter och skyldigheter gentemot barnet — och det är vi alla överens om att han skall ha. Genom detta förfarande har man även värnat barnets intressen. Därför yrkar utskottet avslag på folkpartiets motion som ligger till grund för reservationen. Jag vill också till sist yrka bifall till lagutskottets hemställan i alla delar.
Herr talman! Jag har faktiskt litet svårt att förstå de argument som Ewa — 13 maj 1987 Hedkvist Petersen här anför. När människor som i alla avseenden lever som gifta får barn betraktas barnet inte som barn till mannen i förhållandet. Men om de har gift sig är det självklart att mannen i äktenskapet är far till barnet. Jag kan inte förstå logiken i detta. Om mannen och kvinnan är överens om att mannen är far till barnet, kan erkännandet innan barnet föds göras mycket enkelt med de nuvarande blanketterna, där det finns två frågor. Man frågar om parterna varit sammanboende under hela konceptionstiden och om parterna är övertygade om att barnet är deras gemensamma barn. Detta måste kunna utredas innan barnet föds så att barnet redan från födseln har såväl moder som fader även i juridiskt hänseende. Som Ewa Hedkvist Petersen säger är det viktigt att rätt man fastställs som barnets far för att barnet inte i framtiden skall få obehag. Men säkerheten att få de riktiga föräldrarna blir enligt folkpartiets förslag inte mindre än när det gäller föräldrar inom äktenskapet. Jag tycker, Ewa Hedkvist Petersen, att ni från socialdemokratin har alldeles fel. Folkpartiets förslag värnar verkligen om såväl föräldrarnas som barnets bästa, och det borde vinna mycket bredare gehör i riksdagen.
Herr talman! Först vill jag säga att bakom utskottets betänkande står samtliga partier i utskottet utom folkpartiet, alltså inte enbart socialdemokratin. Jag kan bara upprepa vad jag tidigare sagt, att ett samboförhållande inte är officiellt på samma sätt som ett äktenskap. Man kan flytta ihop och flytta isär utan att det på något sätt är känt. Det kommer att vara så även när vi får den nya sambolagen. Då måste man likafullt ställa frågor och på något sätt utreda. Sedan skall socialnämnden godkänna det hela, eftersom den gör utredningen. För att göra denna utredning måste det finnas en objektiv grund, och det har man när barnet har fötts, när man ser förhållandet till konceptionstiden t.ex. Erkännandeförfarandet kan i dag ske på ett mycket smidigt och enkelt sätt. Nu är ”erkännande” ett olyckligt ord, vilket vi påpekat i utskottet tidigare. Man bör kanske kunna ändra det. Men förfarandet har förenklats under de år som gått just på grund av att föräldrar har ansett det vara kränkande frågor och ett integritetskränkande förfarande. Det dröjer mycket kort tid efter barnets födelse innan det hela är klart. Jag vill än en gång, liksom jag gjorde förra året, påpeka att barnet har en mor och en far när det föds, och det juridiska ordnas mycket snabbt. Skälet till detta förfarande är barnets bästa.
Herr talman! I de allra flesta kommuner tillämpas den förenklade handläggningen. Enligt de riktlinjer som finns skall detta ske i alla kommuner, men i en del kommuner tillämpas fortfarande utredningsförfarandet med en annan blankett. Jag måste säga till Ewa Hedkvist Petersen att det för mig fortfarande är 167 obegripligt att ni vill göra en utredning om föräldrar, som är fullständigt överens om att de tillsammans är föräldrar till ett barn. Det finns ju ingenting att utreda när föräldrarna är överens. Jag kan inte förstå att ni fortfarande vidhåller den syn ni har på dessa frågor.
Herr talman! Jag vill helt kort säga till Kjell-Arne Welin att utskottet vid flera tillfällen har påpekat att det är mycket viktigt att kommunerna handlägger sådana här ärenden på ett smidigt sätt och på ett sådant sätt att föräldrarna känner att detta är viktigt för barnet. Vi måste utgå från att kommunerna kan handlägga dessa frågor på ett bra sätt.

Herr talman! Den 8 april i år fattade riksdagen beslut om den nya äktenskapsbalken. Då fattade vi även beslut om viktiga ändringar i arvslagstiftningen och dessutom om införande av sambolagen. Däremot fattades då inga beslut om ikraftträdande eller övergångsbestämmelser. Det är först nu som riksdagen har att ta ställning till de principiellt viktiga frågorna om ikraftträdande, övergångsbestämmelser och i vad mån lagstiftningen skall tillämpas på redan före ikraftträdandedagen ingångna äktenskap och pågående samboförhållanden, alltså om reglerna skall få retroaktiv verkan. Under utskottsbehandlingen har vi representanter för centern, moderaterna och folkpartiet avgivit en gemensam reservation, i vilken vi föreslår ett ikraftträdande den 1 januari 1989, för att alla skall hinna få kännedom om och vidta erforderliga åtgärder med anledning av de nya reglerna. För att spara kammarens dyrbara tid har vi reservanter kommit överens om att jag ensam skall företräda oss i denna debatt. Herr talman! Den nya äktenskapsbalken och de ändrade arvsreglerna är av största betydelse för de allra flesta, både som enskilda individer och som familjemedlemmar. Genom de nya reglerna ändras hävdvunna, av de allra flesta väl kända och grundläggande principer för äktenskapets ekonomiska rättsverkningar och barns arvsrätt. Jag vill erinra om några betydelsefulla förändringar. Efterlevande make kommer att få behålla hela boet och behöver så att säga inte dela med sig till de gemensamma barnen. Barnens traditionella rätt att ärva sina föräldrar ändras, så att barn vilkas Det kommer inte att göras någon skillnad mellan om den avlidnes 13 maj 1987 egendom är giftorättsgods eller om det är vederbörandes enskilda. Den efterlevande maken får disponera allt. Dessutom införs möjlighet till jämkning av äktenskapsförord. Genom den nya äktenskapsbalken införs även ökad övertaganderätt för den andra maken och rådighetsinskränkningar. Så kommer t.ex. även bostadsfastighet som den ena maken innehar som enskild egendom att mot dennes vilja kunna övergå till den andra maken. Detta är några viktiga ändringar jämfört med hittillsvarande regler. Dessa regler är alltså beslutade, flera av dem i stor enighet, andra under viss oenighet — det skall jag inte ta upp här. Det är två viktiga spörsmål som riksdagen nu har att ta ställning till. Det är dels om de nya reglerna skall bli tillämpliga på redan ingångna äktenskap och pågående samboförhållanden, dels när de nya reglerna skall träda i kraft. När det gäller den första frågan föreligger det enighet i utskottet om att vi skall stödja regeringens förslag att lagstiftningen skall gälla så att säga fullt ut, till skillnad från vad som skedde när man 1921 införde nuvarande giftermålsbalken. Men just på grund av att reglerna får retroaktiv verkan är det enligt vår mening speciellt viktigt att tiden från beslut om lagarnas innehåll till dess att de träder i kraft blir tillräckligt lång. Det är särskilt viktigt eftersom reglerna, som jag tidigare framhållit, får stor betydelse för de allra flesta och eftersom väl kända principer ersätts av nya. Från de tre partier som står bakom reservationen har det understrukits att det är nödvändigt att alla får erforderlig information om de nya reglerna i 'sådan omfattning att det inte uppstår risk för att människor skall drabbas av rättsförluster på grund av bristande kännedom om de nya reglerna och deras effekter för just honom eller henne eller närstående. Sålunda måste enskilda människor få information och möjlighet till rådgivning så att de kan bedöma vilka konsekvenser deras äktenskapsförord eller testamenten får sedan de nya lagreglerna trätt i kraft. De nya reglerna kan i många fall medföra att äktenskapsförord eller testamente måste skrivas om för att få avsedd effekt. Det är väsentligt att ingen på grund av brist på information och rådgivning blir påtagligt överraskad i framtiden, när han eller hon upptäcker att de nya reglerna leder till annat resultat vid exempelvis skilmässa eller anhörigs bortgång än som hade förutsetts. Många torde behöva sakkunnig rådgivning. I god tid före reformens ikraftträdande måste därför praktiskt verksamma jurister och andra få utbildning så att de kan ge fullgod information. Vid bedömning av lämplig ikraftträdandetid måste alltså enligt vår mening hänsyn tas till att människors behov av information och rådgivning kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Det är därför vi reservanter har kommit fram till att riksdagen bör besluta att de nya lagarna skall träda i kraft den 1 januari 1989 och att medborgarna alltså skall få ett år längre förberedelsetid än enligt regeringens förslag, som socialdemokraterna i lagutskottet stöder. Vi har påpekat att andra stora lagverk har trätt i kraft flera år efter det att de beslutats. Konstitutionsutskot tet har även uttalat, 1974, att då det gäller lagar med retroaktiv verkan bör man vara, som det heter, varsam vid övergången. Ett skäl som talar för längre övergångstid är att regeringen har aviserat att den skall lägga fram ett förslag till erforderliga följdändringar i lagen om arvsoch gåvoskatt med anledning av de här ändrade arvsreglerna. Den propositionen har mig veterligen ännu inte framlagts, och skattens utformning har ju betydelse för människor när de har att bedöma de här situationerna. Slutligen, herr talman, vill jag framhålla att det snart är 18 år sedan direktiven för familjelagssakkunniga utfärdades. Det har tagit nästan 18 år för samhället att noggrant förbereda den nya lagstiftningen. Det är ingen kritik mot förberedelsetiden, utan det visar att vi i Sverige vill vara mycket noggranna. Jag tror att det finns starka skäl för att låta de människor som berörs få litet längre tid, ett och ett halvt år, på sig för att noggrant studera och ta ställning till den nya lagen. Med detta, herr talman, ber jag att yrka bifall till den för centern, folkpartiet och moderaterna gemensamma reservationen av Per-Olof Strindberg m.fl.

Herr talman!

En omfattande utbildning av bankjurister, advokater m.fl. praktiskt verksamma på det familjerättsliga fältet pågår redan. Den påbörjades i februari i år, och mer än 500 advokater har genomgått utbildning om den nya lagstiftningen. Utbildningen fortsätter under resten av maj samt i höst. I höst kommer vidare domstolsverket att anorda sex kurser för domarkåren om den nya lagstiftningen. Genom föreläsningar av justitiedepartementets personal vid s.k. juristföreningar under det gångna året har domare, advokater och andra jurister också fått en fortlöpande information om lagstiftningsarbetet och reformens innehåll. När det gäller informationen är följande förberedelser vidtagna: I TV kommer det på Anslagstavlan att pålysas ett antal gånger med början 18-24 maj i år att en ny familjelagstiftning träder i kraft den 1 januari 1988. Jag har fått uppgifter om att dessa inslag i TV redan har börjat sändas. Trots allt beklagar jag detta, eftersom de kommer några dagar innan riksdagen har fattat beslut i ärendet. Självfallet kommer de att fortsätta efter riksdagsbeslutet. Vidare kommer två informationsbroschyrer om reformen att tillhandahållas från den 18 maj 1987. Den ena är en kortfattad information om de olika delarna i reformen och reformens huvudsakliga innehåll. Den trycks i 500 000 exemplar och skall tillhandahållas på alla ställen där allmänheten kan tänkas efterfråga den, t.ex. banker, advokatbyråer och socialbyråer. I den andra broschyren, som ingår i serien Justitiedepartementet informerar, ges en mera ingående beskrivning av nyheterna. Den kan rekvireras från justitiedepartementet. Upplysning om detta finns i den lilla broschyren. I båda broschyrerna anges att reformen träder i kraft den 1 januari 1988. Prot. 1986/87:122 När det gäller informationen direkt till allmänheten har justitiedeparte 13 maj 1987 mentet sedan relativt lång tid tillbaka lämnat information till olika medier, inte minst till pressen. Där har man redan talat om, att regeringens förslag till riksdagen är att den nya lagen skall träda i kraft den 1 januari 1988. Vi kan också konstatera att flera sådana uppgifter har införts i olika tidningar. Slutligen: Domstolsverket har också förberett reformen genom att bl.a. arbeta ut nya blanketter och förbereda ändrade lydelser i handböcker m.m.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
Herr talman! Beroende på den sena tidpunkten fick jag korta mitt anförande, och jag får väl korta även replikmöjligheterna. Den långa förteckning som Lennart Andersson läste upp här om informationsåtgärder var glädjande mot bakgrunden först och främst av att det i propositionen om äktenskapsbalk m.m. egentligen inte alls angavs någonting om informationsfrågorna. Jag var en av dem som tog upp saken motionsledes. Det är bara några veckor sedan vi slutjusterade det här betänkandet i lagutskottet. Inte heller då vi behandlade frågan i utskottet fick vi någon av de uppgifter som här har lämnats. Jag är glad för att det sätts i gång omfattande informationsinsatser. Däremot är det ett faktum att de ändringar i fråga om arvsoch gåvobeskattningen som det har utlovats förslag om har vi ännu inte sett till här i riksdagen. Herr talman! Jag är alltså nöjd med att det blir information, men det ändrar inte vår inställning att man när det gäller denna för alla så genomgripande lagändring skulle ha kunnat vänta i ett och ett halvt års tid. Det är ändå kortare tid mellan beslut och ikraftträdande än då t.ex. rättegångsbalken en gång trädde i kraft.

Herr talman! Den 29 april återförvisade riksdagen det betänkande som vi nu skall behandla. Anledningen till återremissen var att regeringen i kompletteringspropositionen föreslagit en kraftig höjning av fastighetsskatten liksom förändringar av bostadsoch räntebidragen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna har vid den nya behandlingen i utskottet ej ansett att en samordning och en sammanhållen bedömning av frågorna behövde ske. De tre borgerliga partiernas ledamöter har reserverat sig i utskottets protokoll mot majoritetens förfarande. I ett särskilt yttrande nr 4 till bostadsutskottets betänkande 20 motiverar vi utskottsreservanter vår ståndpunkt. Under gårdagen tog frågan om höjning av fastighetsskatten en ny vändning, då socialdemokraterna beslöt att i princip dra tillbaka regeringens proposition i nu berört avseende. Regeringen har därmed lidit sitt hittills största nederlag under denna valperiod, men oppositionen i riksdagen har lyckats stoppa en skattehöjning på totalt 2,7 miljarder kronor. Detta noteras säkerligen med stor tillfredsställelse av alla boende runt om i landet. Herr talman! Att det råder stor oenighet om regeringens bostadspolitik illustreras bäst av att till betänkandet nr 20 har fogats över 100 reservationer. Vi moderater har i åratal pläderat för en ny inriktning av bostadspolitiken, innebärande en minskad offentlig styrning men ökad valfrihet för den enskilde. Bostadsmarknaden är i dag så genomreglerad att den enskildes vilja och önskemål får ett mycket litet spelutrymme. Under det senaste året har det blivit klart för allt fler att den socialdemokratiska bostadspolitiken har misslyckats. Bristen på smålägenheter är akut runt om i landet. Olika bidrag och regleringar, skatteregler och ett föråldrat hyressättningssystem har gjort att vi har fått en orörlig bostadsmarknad, där en naturlig omflyttning inte sker. På detta sätt utnyttjas inte det befintliga bostadsbiståndet på ett riktigt sätt. Många människor vill i dag förändra sin bostadssituation men kan inte av nämnda skäl.

Att direkt eller indirekt äga sin bostad har många fördelar. För såväl den enskilde som samhället är ett privat bostadsägande fördelaktigt. Vi moderater vill därför uppmuntra en övergång från hyresrätt till bostadsrätt och ägarlägenheter. I dag förbjuder socialdemokraterna de hyresgäster som bor i de allmännyttiga fastigheterna att omvandla sina bostäder till bostadsrätt även om en majoritet av hyresgästerna i en sådan fastighet vill bilda bostadsrätt. Detta är både diskriminerande och upprörande. I stället för att förbjuda en sådan övergång vill vi moderater underlätta omvandlingen från hyresrätt till bostadsrätt, vilket framgår av reservationerna 9 och 11 som är gemensamma för de tre borgerliga partierna. Det nuvarande bostadsfinansieringssystemet visar på stora brister och problem. Vid hög räntenivå blir subventionerna orimligt stora, vilket visat sig under den senaste tioårsperioden då statens kostnader för räntebidragen nästan tiodubblats. Orättvisan mellan dem som har fått statliga lån och räntebidrag och dem som har finansierat sin bostad utan statens medverkan är uppenbar. Vi moderater har under flera år presenterat ett genomarbetat förslag till avtrappning av de garanterade räntorna. Detta system skulle då ersätta de reguljära och extra upptrappningar som för närvarande gäller i finansieringssystemet. En stor fördel med vårt förslag är att alla skulle veta för lång tid framåt — Prot. 1986/87:123 vilka räntekostnader som deras lån för med sig. Med den ryckighet som 14 maj 1987 utmärker den socialdemokratiska politiken på detta område för dagen vet de boende inte ens ett år framåt hur stora kapitalkostnaderna blir. Detta är enligt vår mening inte acceptabelt. Minskningen av bostadssubventionerna får dock inte medföra snabba och kraftiga förändringar i villkoren för människors boende. Därför är det viktigt att en reformering av räntebidragssystemet sker parallellt med att man gör rejäla skattesänkningar och förändringar av familjepolitiken. Socialdemokraterna i bostadsutskottet avvisar även i år vårt förslag och hävdar att det skulle få till följd helt oacceptabla kostnadsökningar för de boende. Detta argument kan socialdemokraterna själva inte längre tro på, sedan bostadsministern i samband med sitt förslag om kvarboendegaranti konstaterat att hyreshöjningar upp till 25 kr. per kvadratmeter för de boende är acceptabla. När sedan kvarboendegarantierna avtrappas under tre år så blir boendekostnadsökningarna mångdubbelt större än de som vi föreslår i vårt finansieringsalternativ. Herr talman! I detta sammanhang finns det skäl att påpeka att en sådan argumentering som socialdemokraterna använder möjligen skulle kunna vara adekvat när det gäller folkpartiets förslag om att minska räntesubventionerna med 4-6 miljarder på några år, som de uttrycker sig i sin partimotion. Så stora besparingar har vi moderater inte bedömt det vara möjligt att föreslå. För det framtida byggandet vill vi tillskapa ett nytt finansieringssystem som bygger på en schablonberäkning, lika för alla upplåtelseformer. Detta system skulle utformas så att det direkta sambandet mellan byggkostnader och räntebidrag ersattes med ett schablonmässigt framräknat belopp. Den som då vill bygga till en högre kostnad än vad schablonen medger får göra detta men får också då finansiera överkostnaden på egen hand. Ett sådant system skulle vara enkelt och rättvist för alla. Vi föreslår att själva finansieringen skall ske på den vanliga kreditmarknaden. Sedan 1974 gäller som villkor för statliga bostadslån att marken skall vara förmedlad av kommun eller vara i kommunal ägo och att byggandet upphandlas i konkurrens. Syftet med markoch konkurrensvillkoren är att starkt försämra möjligheterna för enskilt byggande. Villkoren är ett mycket viktigt inslag i de socialdemokratiska strävandena att skapa en total kommunal planhushållning på bostadsområdet. Detta villkor har allvarligt försvårat exploatering i privat regi. Kommunerna har därigenom fått ett än större inflytande över bostadsproduktionen. Detta har minskat konkurrensen inom byggsektorn och därmed lett till högre kostnader och mindre konsumentstyrd produktion. Villkoren har också förhindrat privat byggande på egen mark, vilket resulterat i en försämrad produktutveckling. Vi moderater föreslår att markoch konkurrensvillkoren avskaffas per den 1 juli i år. Herr talman! En nyhet för året är förslaget från regeringen om införandet av ett behovsprövat stöd till barnfamiljer för köp av äldre egnahem. Enligt vår mening måste även barnfamiljer med lägre inkomster ges möjligheter att efterfråga småhus med äganderätt. Detta måste dock ske genom generella åtgärder inom bl.a. skatteoch familjepolitiken och inte genom ytterligare 9 stödformer. Det finns risk att ett stöd, inte minst med den nu förordade utformningen, ger oavsedda effekter, bl.a. i form av prisökningar på småhus. Ett attraktivt bosparande som det vi föreslår skulle också vara en hjälp för dessa familjer att skaffa sig ett eget hem. Ett annat förslag, som är nytt för året, är att statliga lån skall kunna utgå vid köp av äldre egnahem. Vi motsätter oss detta med hänvisning till att det på den reguljära kreditmarknaden i dag erbjuds goda villkor för lån till sådana investeringar. Den ryckighet när det gäller bestämmelserna som vi i olika sammanhang har påtalat återkommer även här. Socialdemokraterna har tidigare beslutat att en del av de statliga lånen skall inlösas vid överlåtelse av äldre egnahem. Herr talman! Regeringen föreslår att bostadsbidragen för familjer med barn räknas upp. Såväl inkomstgränser som hyresgränser justeras. Regeringens förslag innebär att stödet till barnfamiljerna ges en ökade knytning till boendekostnaderna. Detta gynnar en ökad bostadskonsumtion framför annan konsumtion och beskär på så sätt barnfamiljernas valfrihet. De stora marginalproblem som finns i nuvarande bostadsbidragssystem kvarstår även i det nya förslaget. På en punkt har regeringen dock varit lyhörd för vår kritik i detta avseende — man föreslår att bostadsbidraget fr.o.m. tredje barnet ersätts med ett icke behovsprövat flerbarnstillägg. Enligt vår mening är det viktigt att stödet till barnfamiljerna inte är vare sig konsumtionsstyrande eller progressivt. De inkomstprövade bostadsbidragen bör inte ökas. Målsättningen bör i stället vara att ändra stödet till barnfamiljerna så, att valfriheten och incitamentet till en extra arbetsinsats ökar. Med det behovsprövade bostadsbidragssystemet är det från ekonomisk synpunkt tveksamt om det lönar sig för en deltidsarbetande make eller maka att öka sin arbetsinkomst. Vad som behövs är en successiv sänkning av skattetrycket som gör att hushållen får behålla en större del av sina inkomster samt ett system med skatteavdrag för barn. När det gäller omprövningar av bostadsbidragen har regeringen fått bakläxa av utskottet. Regeringen föreslog nämligen att omprövningen skulle ske endast en gång per år. Detta skulle betyda att en inkomständring skulle beaktas först långt efter det att den hade inträffat, oavsett om det var fråga om en ökning eller en minskning av inkomsten. Om en inkomst plötsligt faller bort i en familj skulle påfrestningen på den familjens ekonomi blivit utomordentligt stor om man följt regeringens förslag. Socialdemokraterna i bostadsutskottet har nu tillstyrkt en vpk-motion som innebär att en omprövning av bostadsbidraget skall ske när arbetsinkomsten väntas minska med 25 96 eller mer. Inte heller detta förslag är acceptabelt. Under löpande år kan en familj med kraftigt ökad inkomst behålla sitt bostadsbidrag, medan en familj som fått med upp till 25 20 sänkta inkomster inte får sitt rättmätiga bostadsbidrag. Vi moderater avvisar därför utskottets förslag i det avseendet. Vi tycker att folk skall få de bidrag de är berättigade till. Herr talman! Regeringen föreslår i bugetpropositionen att betydande belopp anslås till en rad ändåmål i syfte att förbättra bostäderna vad avser tillgänglighet och service. Detta är i och för sig angelägna åtgärder, men vi ifrågasätter om staten skall bidra med pengar till den typen av verksamhet. Detsamma kan man säga om förslaget om förnyelsebidrag till olika bostadsområden. Det är ofta företagsekonomiskt lönsamt att företa förbättringar av boendemiljön, eftersom det ökar ett bostadsområdes attraktionsvärde. Sådana satsningar bör rimligen komma till stånd utan statligt stöd. Detta gäller i allt väsentligt också miljonprogrammets bostäder, varför vi motsätter oss ytterligare statliga pengar till förbättringar av dem. År 1982 införde socialdemokraterna statsbidrag till hyresrabatter och hyresförlustgarantilån. Redan då motsatte vi oss dessa bidrag, som närmast kan ses som stöd för produktion av bostäder där ingen efterfrågan finns eller av bostäder som är utformade så att ingen vill ha dem. Felaktiga satsningar har också helt klart gjorts. Vi föreslår att stödet upphör vid halvårsskiftet detta år. Strax före jul i fjol begåvades vi med ytterligare bidrag i form av kvarboendegarantier och nya hyresrabatter. Uppfinningsrikedomen på bostadsdepartementet vad gäller konstruktion av nya bidrag är imponerande. Så fort man upptäcker att tidigare regleringar och bidrag skapat problem kläcks nya idéer om ytterligare bidragsformer. Röran blir bara värre, samtidigt som bostadsmarknaden nästan helt slutat att fungera. Vi har inte i modern tid upplevt en sämre fungerande bostadsmarknad än i dag. Åtta-tio års kötid för en önskad bostad är inte ovanlig i en del regioner. Den svarta handeln med lägenheter florerar värre än någonsin, hyreskontrakt säljs mer eller mindre öppet, priserna på det begränsade utbudet av bostadsrätter slår alla tidigare rekord, korruptionen breder ut sig osv. Även ni socialdemokrater måste rimligen inse att er bostadspolitik har kapsejsat. Herr talman! Jag skall avsluta med att citera ur en i den stora mängden insändare om bostadsproblemen som dagligen återfinns i våra tidningar. Den belyser ett av de problem som jag här har berört. Insändaren har rubriken Skatt på flytt. Den lyder: ”Jag bor med min hustru i en insatslägenhet sedan drygt 10 år. På grund av att min hustru har fått tilltagande ledbesvär, främst i sina knän, har hon svårt att klara trapporna. Vi önskar byta lägenhet, antingen till nedre botten eller i en lägenhet med hiss. Men då kommer det stora problemet. Vi får betala skatt på ”vinsten” trots att vi får betala lika mycket för vår nya lägenhet. Handen på hjärtat Ingvar Carlsson och ni andra i regeringen, skäms ni inte att låta detta fortgå. Vi förmodar att tusen och åter tusen andra människor i landet är i samma situation och som inte har råd att flytta.” Detta är bara ett exempel. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas talesman i den här debatten: Vad tycker ni att denna familj skall göra? Vad har ni för råd att ge dem och de tiotusentals andra som är i samma situation? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där de moderata ledamöterna i bostadsutskottet finns med.

Herr talman! Vi har från folkpartiet gjort en uppdelning mellan ledamöterna i bostadsutskottet i denna debatt som gäller bostadsutskottets betänkande nr 20, tidigare kallat nr 10. Jag börjar med att kommentera de inledande reservationerna samt markvillkoret och hissbidragen. Karl-Göran Biörsmark tar upp räntelånen, äldre egnahem och bostadsbidragen. Siw Persson kommer därefter att behandla ROT-lånen, stödet till samlingslokaler och energifrågorna. De boendes önskemål måste enligt folkpartiets uppfattning vara utgångspunkten för bostadspolitiken. Det innebär att ökad valfrihet för de boende måste eftersträvas. Staten skall inte genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna eller missgynna vissa upplåtelseformer, bostadstyper eller fastighetsägare. Det är viktigt att staten förhåller sig neutral till olika former av boende. Boende med äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt bör ges så likartade villkor som möjligt. Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 13 från moderaterna som tar upp statens neutralitet till olika boendeformer. Den har samma inriktning som folkpartiets kommittémotion. Den enskilda människan måste ges förutsättningar att själv ta ansvar för sitt boende. Därför bör ökade möjligheter skapas för dem som önskar äga sin bostad. Det bör exempelvis bli lättare att ombilda hyreshus till bostadsrättsföreningar. Det är ett viktigt bostadssocialt mål att alla skall ha tillgång till en bra bostad. Vi har också en hög bostadsstandard i Sverige, även om det fortfarande finns undantag. Institutionsboendet bör minskas. De som bor på institution bör ges en så hemlik miljö som möjligt, och de som önskar skall ha rätt till eget rum. Det är ineffektivt ur fördelningspolitisk synvinkel att stödja en viss typ av konsumtion, i det här fallet bostäder. Grupper som behöver stöd, t.ex. barnfamiljer, bör ges ett generellt stöd som inte är konsumtionsstyrande. Det är också av statsfinansiella skäl nödvändigt att reducera bostadssubventionerna. Bostadspolitiken bör i mindre utsträckning präglas av regleringar och i högre grad anpassas till de boendes egna önskemål. Detta innebär i en del fall att marknadsmekanismerna ges större utrymme. Den bostadspolitik som socialdemokraterna står för har medfört många brister. En av de i dag mest iögonfallande är bristen på små bostäder för ungdomar. Genom ROT-programmet har en mängd smålägenheter vid ombyggnader slagits samman till större utan hänsyn till att det finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter. Den socialdemokratiska bostadspolitiken bygger på regleringar och subventioner. Stödformerna blir allt fler och alltmer kostnadskrävande. Förutom stora kostnader uppstår många gånger andra negativa effekter. Olika upplåtelseformer ges inte en likvärdig behandling. Regeringen har visat en anmärkningsvärd passivitet när det gäller bostadspolitiken. Redan före valet 1982 meddelade socialdemokraterna att hela bostadspolitiken skulle ses över och att detta skulle ske skyndsamt. Hösten 1986 kom resultatet av denna ”skyndsamma” översyn. Även om det finns någon positiv detalj i regeringens förslag, så löses inte något väsentligt bostadspolitiskt problem med den politik som regeringen står för. Jag vill dock i likhet med Rolf Dahlberg uttrycka stor tillfredsställelse över att regeringen dragit tillbaka förslaget om fastighetsskatt, även om det satt mycket långt inne. Hade man gjort det tidigare eller över huvud taget inte = Prot. 1986/87:123 framfört förslaget, kunde kammaren ha haft den bostadspolitiska debatten — 14 maj 1987 för ett antal veckor sedan. Jag vill ta upp frågan om ökad satsning på bostadsrätter. Många människor önskar bo med bostadsrätt. Många uppskattar den förening av enskilt ägande och gemensamt ansvarstagande i demokratiska former för fastigheten som bostadsrättsboende erbjuder. Detta medför i många fall också lägre boendekostnader. Nära förknippad med det enskilda ägandet är den fria överlåtelserätten för bostadsrättslägenheter. Det finns i dag omkring 600 000 bostadsrättslägenheter i vårt land. Antalet har ökat kraftigt under efterkrigstiden. Fortfarande upplåts dock endast en mindre del av alla bostäder med bostadsrätt, ca 14 96. Här ligger vi under många jämförbara länder i västvärlden. Det har visat sig att en rad positiva effekter kan uppnås då upplåtelseformen i en fastighet eller i ett bostadsområde förändras från hyresrätt till bostadsrätt. Ofta har sådana ombildningar fört med sig minskade sociala problem och en större gemenskap i bostadsområdet. Vidare har bostadskostnaderna kunnat reduceras genom minskat slitage och genom de boendes egna insatser i förvaltningen av bostäderna. Folkpartiet anser att de förhållanden jag här har berört talar för att restriktioner som i dag gäller för bostadsrättsboendet i stor utsträckning bör avskaffas.

Även reglerna för finansiering av bostadsrätter bör ses över. De frågor av bl.a. fastighetsrättslig natur som här redovisas återkommer utskottet och vi från folkpartiets sida till i ett betänkande som skall behandlas senare i dag. Herr talman! Jag vill nu först allmänt ta upp bostadssubventionerna. Folkpartiet anser att det är angeläget att vi i vårt land för en politik som gör det möjligt att reducera bostadssubventionerna. Vi har i ett antal motioner, senast i Bo258, redovisat tre skäl hörför: 1. Lägre bostadssubventioner är nödvändiga för att kunna få ned budgetens underskott. 2. Generella bostadssubventioner är ineffektiva ur fördelningssynpunkt. 3. Staten bör inte styra konsumtionen genom stöd till en viss typ av konsumtion. Vi anser att dessa tre skäl fortfarande är giltiga. Till detta kan läggas att mycket talar för att en hög subventionsnivå driver upp byggkostnaderna. I stort sett samtliga bostäder byggs med lån som subventioneras av staten. De bottenlån som utgår från bostadslåneinstituten täcker 70 26 av godkänd produktionskostnad. Därutöver utgår statliga bostadslån med 22—30 I beroende på vilken kategori byggherren tillhör. Allmännyttiga företag erhåller lån som täcker hela produktionskonstnaden, bostadsrättsfastigheter erhåller lån till 99 26 av kostnaden, och motsvarande siffra för småhus och enskilt ägda hyresfastigheter är 95 resp. 92 90. 13 Räntan på bottenlån och statliga bostadslån subventioneras genom räntebidrag. Som bekant utgår räntebidrag för att täcka skillnaden mellan den garanterade räntan och den ränta som annars skulle ha gällt. Den garanterade räntan varierar första året mellan 2,15 96 och upp till 4,9 96, och den höjs årligen. Den garanterade räntan är högre för egnahemmen, då räntan genom det underskott som uppstår i fastigheten till stor del är avdragsgill. Räntan på bostadslån och bottenlån beräknas uppgå till 10—11 90 för 1987. Om man räknar in effekten av underskottsavdragen beräknas den totala bostadssubventionen 1987 uppgå till 33 miljarder. Subventionen har ökat kraftigt under 1980-talet. 1979 var bostadssubventionerna ca 15 miljarder kronor. Ökningen har ändå kunnat reduceras bl.a. genom avdragsbegränsningar, avskaffande av de retroaktiva räntebidragen och den extra upptrappning av den garanterade räntan som genomförts och föreslås genomföras. Orsaken till de stigande bostadssubventionerna är främst den höga räntenivån, som dels ansetts medföra behov av direkta räntesubventioner, dels leder till höga underskottsavdrag för ägare av egnahem. Folkpartiet anser att bostadssubventionerna bör kunna reduceras ytterligare. Det finns flera skäl till detta. Det viktigaste är att generella subventioner av detta slag är ineffektiva ur fördelningssynpunkt, vilket jag tidigare tog upp. Det finns mycket som tyder på att minskade subventioner snarast skulle leda till jämnare inkomstfördelning. Det stöd som bör utgå bör i stället gå direkt till de grupper man önskar stödja, t.ex. barnfamiljer. Det statsfinansiella läget gör också besparingarna nödvändiga. Även utskottsmajoriteten låter detta framskymta i betänkandet. Bostadssubventionerna är praktiskt taget lika stora som det beräknade budgetunderskottet 1987/88. Subventionerna påverkar även prisutvecklingen inom bostadsbyggandet. Byggprisutredningen 1982 tar upp saken och menar att subventionerna har lett till ett minskat kostnadsmotstånd. En minskning av bostadssubventionerna kräver ett system där kostnaderna fördelas över tiden på ett bättre sätt. Om det inte skulle bli en sådan fördelning över tiden skulle ju boendekostnaderna på kort sikt kunna öka drastiskt, och det vore oacceptabelt. Folkpartiet har i föregående års motioner angivit som ett riktmärke och ett mål att en minskning med ett antal miljarder är nödvändig under en tidrymd av några år. Vi har sagt att 4—6 miljarder skulle kunna vara ett riktvärde. Enligt vår mening är det ett viktigt mål att man kan börja en avtrappning av subventionerna och få till stånd en nedtrappning. Det finns även på mycket kort sikt anledning att vidta förändringar. Räntebidragen är knutna till lånen, vilket innebär att den som finansierar en bostad med eget kapital eller amorterar mer än vad som krävs går miste om subventioner. Detta motverkar strävandena att öka sparandet. Räntebidragen bör därför utgå oavsett om bostaden finansieras med egna medel eller genom lån. Detta har redan genomförts för det räntestöd som utgår för underhåll. Det vore också på kort sikt önskvärt att slopa de restriktioner som finns för att på marknaden erbjuda lån där kostnaderna omfördelas över tiden. Därmed skulle man underlätta finansieringen av köp av äldre småhus, och — Prot. 1986/87:123 det skulle komma att finnas ett alternativ till statliga lån, som inte är helt — 14 maj 1987 orealistiskt. 20 Herr talman! Regeringen föreslår en extra upptrappning av de garanterade Bostadspolitiken räntorna endast för egnahem. Denna upptrappning beräknas medföra en kostnadsökning på 2:30—10:90 kr. per kvadratmeter och år, och regeringen utgår från att räntebidraget minskar med 120 milj.kr. som en följd av denna ytterligare extra upptrappning. Regeringen anför inga argument för att den ytterligare upptrappningen skall gälla enbart egnahem, Vi avvisar förslaget om en sådan här extra upptrappning som enbart skulle avse egnahem. För att få till stånd en minskning av bostadssubventionerna föreslår vi dock även i år en ytterligare extra upptrappning — i detta fall på 330 milj.kr. — som fördelas lika över hela fastighetsbeståndet, både flerfamiljshus och egnahem. Då räntebidragen utbetalas i efterskott minskar anslaget under 1987/88 endast med hälften. Jag kan upplysningsvis nämna att det finns ca 1,5 miljoner bostäder för vilka räntebidrag erhålls. Vi inom folkpartiet har tidigare krävt att de speciella ombyggnadslånen skall göras mindre fördelaktiga då det är fråga om totalrenoveringar och vad man ibland kallar lyxrenoveringar. Vi menar att det ibland har gjorts mycket omfattande ombyggnader bl.a. därför att ombyggnadslånen har varit mest fördelaktiga vid en så massiv ombyggnad som möjligt. Av det skälet föreslår vi en minskning av räntebidragen till ombyggnadslån, vilket Siw Persson senare kommer att tala om. Jag vill gå över till samordningen av de långa bostadskrediterna. De långfristiga krediterna till bostadsbyggandet lämnas dels i form av bottenlån från bostadslåneinstituten, dels som bostadslån från staten. Riksdagen beslutade våren 1984 att bilda ett statligt kreditinstitut, SBAB, för att låna upp de medel som behövs för den statliga bostadslånegivningen. Härigenom lyfts finansieringen av dessa lån bort från statsbudgeten. Lånen skall dock även i fortsättningen lämnas av länsbostadsnämnderna. Det finns starka skäl som talar för en samordning av bottenlån och bostadslån. För fastighetsägaren innebär detta en förenkling. Det blir totalt också en rationellare kredithantering. De statliga bostadslånen bör därför ersättas av lån med kreditgarantier som finansieras av bottenlåneinstituten. Dessa har också förklarat sig villiga att medverka i en sådan lånegivning. Härigenom torde också SBAB kunna avskaffas. Så några ord om markvillkoret. För närvarande gäller undantag från markvillkoret för s.k. styckebyggda småhus. Tidigare fanns även ett undantag härvidlag för mark i saneringsområden. Markvillkoret innebär att marken skall förmedlas av kommunen för att de rätta statliga bostadslånen skall erhållas. I praktiken innebär markvillkoret numera främst att kommunen ges möjlighet att ställa en mängd krav på byggnationen utöver planoch bygglagens bestämmelser innan dispens från markvillkoret lämnas. Folkpartiet anser att markvillkoret skall avskaffas. Kommunernas möjligheter att styra byggandet är tillräckliga, inte minst genom den fysiska riksplaneringen. 15 Herr talman! I vårt samhälle är det viktigt att öka tillgängligheten för att handikappade och äldre människor skall kunna bo kvar i sin egen bostad i så stor utsträckning som möjligt. Det är också viktigt att människor som på något sätt har nedsatt rörlighet kan besöka vänner och bekanta i deras hem. Folkpartiet stöder helt regeringens förslag till hissbidrag. Det är en viktig insats från statens sida, och den har bidragit till att många äldre kan bo kvar i sina hem så länge deras hälsa tillåter. Dock har inte de statliga bidragen utnyttjats full ut under ett antal år, även om trenden nu glädjande visar att efterfrågan på bidragen ökar. Flera skäl talar emellertid för att förslaget i folkpartimotionen Bo203, om ett tillkännagivande från riksdagen om behovet av ökad information om tillgänglighetsbidragen, är befogat. Hissbidragen har först under de senaste åren kommit att utnyttjas i någon större utsträckning. Utnyttjandegraden varierar fortfarande starkt mellan olika kommuner. Vidare har, som framgår av denna redovisning, bidraget för tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark knappast alls utnyttjats. Detta beror sannolikt på att bidragsformen i det närmaste varit okänd för berörda beslutsfattare ute i kommunerna. Mot den redovisade bakgrunden anser folkpartiet att det är befogat att bifalla vår motion och att förbättra informationen om de bidrag som finns. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna 9, 11, 13, 16, 21, 27 och 35.

Herr talman! Från centerns sida hälsar vi med tillfredsställelse beskedet från regeringen om ett tillbakadragande av förslaget om den mycket kraftiga höjningen av fastighetsskatten. Det innebär att socialdemokraterna nu ansluter sig till centerns förslag att inte låta de nya taxeringsvärdena slå igenom i form av en höjning av fastighetsskatten. Men det är i första hand en seger för alla bostadskonsumenter som därmed slipper kraftiga hyreshöjningar. Det är också en framgång för oss som eftersträvar mer stabilitet och mindre ryckighet i bostadspolitiken. Att åstadkomma en större helhet var ett av motiven bakom det yrkande om Ååterförvisning av det bostadspolitiska betänkandet nr 10 som jag framställde här i kammaren för två veckor sedan. Det är bara att beklaga att regeringens helomvändning kommer först nu när regeringen är ställd mot väggen och ser att den inte har en majoritet bakom sina förslag. Hade regeringen bättre vetat hur den ville ha det, hade den naturligtvis inte lagt fram det här förslaget — eller tagit tillbaka det tidigare. Då hade vi sluppit denna extra omgång i utskottet. Men ibland kan man ha framgång med ett syfte på annat sätt än man hade tänkt sig, och det får man också vara nöjd med. Herr talman! Genom de senaste veckornas turer slår den svenska regeringen världsrekord i ryckighet på bostadspolitikens område. När bostadsutskottet just lagt fram förslag om den bostadspolitiska inriktningen, lägger regeringen i sin kompletteringsproposition fram förslag som i väsentliga delar slår undan förutsättningarna i utskottsbetänkandet. Därefter avvisar man från regeringspartiets sida en samordning av behandlingen i bostadsut skottet och skickar tillbaka ärendet oförändrat till kammaren, med hänvis — Prot. 1986/87:123 ning till att inte tillräckliga motiv för en samordning finns. Och därefter gav — 14 maj 1987 regeringen i går eftermiddag beskedet att man tar tillbaka förslaget i kompletteringspropositionen. Hade regeringen inte tagit tillbaka förslaget, skulle vi i dag ha fattat beslut som skulle ha trätt i kraft den 1 januari 1988 — för att om två veckor här i kammaren diskutera och fatta beslut om ett annat förslag som skulle träda i kraft vid samma tidpunkt. De beslut vi i dag skulle ha fattat skulle med andra ord aldrig ha kommit till verkställighet. Det är naturligtvis omöjligt för myndigheter, kommuner och enskilda bostadskonsumenter att över huvud taget planera framtiden med sådana förutsättningar som utgångspunkt. Det var för att i någon mån undvika denna ryckighet som vi framställde återförvisningsyrkandet. Vi har från bostadsutskottets sida försökt mildra effekterna av regeringens ryckighet och osäkerhet genom att samla förslag från inte mindre än fyra propositioner i betänkande 10, som vi nu skall behandla. Det är bra att vi nu kan behandla detta betänkande utan att förslaget om höjd fastighetsskatt senare kommer att förändra förutsättningarna för bostadspolitiken. Men vad är det, Maj-Lis Landberg, som gör att regeringspartiet så totalt famlar i blindo just nu? Genom att agera som ni gjorde i återförvisningsärendet har ni i praktiken förkastat möjligheten att hitta alternativa förslag till uppstramning av statens finanser. Ni avvisar t.ex. i detta betänkande en rad förslag till besparingar som vi från centern har lagt fram i syfte att stärka statsfinanserna. Hade det inte varit klokt av regeringen att tänka sig för litet mera i detta ärende, Maj-Lis Landberg? Jag skulle råda socialdemokraterna att ansluta sig till centerns bostadspolitik för att nå en stabil bostadspolitik med klara bostadssociala mål. Det skulle gagna alla bostadskonsumenter och ge dem en säker grund när det gäller att planera. Herr talman! Centern utgår från en helhetssyn på bostadspolitiken som omfattar alla. När man har en sådan grundsyn faller kategoritänkandet automatiskt bort. Den ryckighet som vi nu upplever i bostadspolitiken har sin grund i en bristande helhetssyn. Det leder till att akuta insatser ständigt måste göras för att hjälpa grupper som vid olika tillfällen råkar illa ut på bostadsmarknaden. Centern eftersträvar stadga och stabilitet i bostadspolitiken. De boende måste kunna planera sitt boende på sikt och veta vilka regler som gäller. Och dessa måste sedan få stå fast. Det kan de bara göra om det finns en helhetssyn och stabilitet i bostadspolitiken. Från centerns sida eftersträvar vi också klara förenklingar och mindre av detaljreglering av bostadssektorn. Det är därför naturligt att vi tvingats till omfattande reservationsskrivningar. Men vi har fått gehör för våra motionsförslag på vissa punkter. Bostadsutskottet föreslår med anledning av en centermotion att anslagsramen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vidgas med 10 milj.kr. utöver regeringens förslag. Bostadsutskottet föreslår, efter förslag i en centermotion, också förbättrade riktlinjer avseende den administrativa hanteringen av förvärvslånegivningen till barnfamiljer för köp av äldre egnahem. Herr talman! Även innehållet i betänkande 10 visar på regeringens 17 bristfälliga politik just vad gäller helhetssyn och detaljreglering och krångel. Ungdomens bostadssituation och de äldres boende berörs inte i betänkandet. Antalet yrkanden och reservationer betecknar detaljreglering och krångel. Ett snävt kategoritänkande och bristande helhetssyn leder till att skilda grupper vid olika tidpunkter drabbas av problem på bostadsmarknaden. Just nu är det ungdomen och de äldre som drabbas. Tusentals ungdomar står utan bostad och kan ingen få. De äldres boende har kommit i blickpunkten genom debatten om hur vi skall kunna bevara ålderdomshemmen i framtiden. Båda dessa sakområden saknas i betänkandet, som jag sade nyss — i fråga om ålderdomshemmen dock av fullt godtagbara skäl. Herr talman! Innan jag går närmare in på de olika avsnitten i betänkandet och reservationerna vill jag anmäla att vi har gjort en uppdelning, så att Kjell A. Mattsson kommer att ta upp bostadsfinansieringen, energifrågorna och ROT-verksamheten. I dessa delar hänvisar jag således till vad Kjell A. Mattsson kommer att anföra senare. Herr talman! I reservation 2 tar vi upp centerns pricipiella syn på bostadspolitiken. Reformerna inom bostadspolitiken bör, som jag tidigare berörde, enligt centerns uppfattning präglas av att vi minskar detaljstyrning och byråkrati. De enskilda människorna skall ges möjlighet till större engagemang och ansvar för sitt boende. Variation och mångfald bör stimuleras.

Herr talman! Engagemang och ansvarskänsla för boendet är ofta viktiga förutsättningar för trivsel och god miljö. Därför vill vi medverka till att ett sådant ökat engagemang och ansvar kan erbjudas de boende. Hyresgästernas förköpsrätt vid försäljning av hyresfastighet, hembudsreglerna, realisationsvinstbeskattningen och reglerna för finansiering av bostadsrätter är exempel på lagstiftningsåtgärder som vi i reservation 9 pekar på och som måste ses över och ändras så att de inte motverkar en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, vilket är fallet i dag. I reservation 11 tar vi upp behovet av åtgärder för att i samma syfte engagera de boende att underlätta omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. För att de boende själva skall kunna ta ansvar för den egna bostaden är det för oss i centern en självklarhet att det är hyresgästerna själva och inga andra som skall utöva hyresgästinflytandet. Dagens förmynderi måste bort. I reservation 76 tar vi tillsammans med folkpartiet upp hur hyresgästinflytan — Prot. 1986/87:123 det vid ombyggnad närmare bör utformas för att detta mål skall uppnås. 14 maj 1987 Herr talman! Det råder i dag en betydande regional obalans inom bostadssektorn. I storstäderna är det en markant brist på bostäder, medan det främst i glesbygdsregionerna finns ett överskott. Detta är ett resultat av en politik i obalans. Befolkningsomflyttningen till koncentrationsorterna stimuleras, medan bostadspolitiken haltar. På de senaste tre åren har Stockholms befolkning ökat med drygt 42 000 människor. Samtidigt har nettotillskottet av lägenheter i Stockholm halverats. Nettotillskottet har minskat från 8 800 lägenheter år 1984 till 4 900 under 1986. Med en sådan politik är det inte att förundra sig över att så många människor står utan bostad i Stockholm och att bostäder på många andra håll i landet får stå tomma. Det sociala inslaget i denna bostadspolitik är nära nog obefintligt. Social rättvisa och rättvis fördelningspolitik kräver att dessa obalanser tas bort. För detta erfordras insatser på en rad områden utanför bostadssektorn men också åtgärder inom bostadspolitikens ram. Det är en sådan inriktning på politiken som vi från centern förordat i reservationerna nr 1 och 7. Herr talman! Det sociala inslaget i bostadspolitiken är viktigt. Det gäller inte minst de äldres och handikappades boende. Den egna bostaden och boendet är inte minst för dem avgörande för vilken livskvalitet de upplever sig ha. Dessa människor tillbringar ofta mer tid i sin bostad än andra. Därför måste särskild uppmärksamhet riktas mot de äldres, de handikappades och de långvarigt sjukas boende. Deras boende måste på olika sätt utvecklas och konkretiseras. Sådana konkretiseringar för vi från centern fram i motionerna Bo207 och BoS518. I reservation nr 14 tillstyrker vi bifall till dessa motioner. Tillgången till små lägenheter är en viktig faktor i de äldres boende. Att bostadssituationen ser ut som den gör för många ungdomar beror delvis på att så många små lägenheter har sanerats bort under de senaste åren. I dag är det t.o.m. så att regeringen subventionerar en sammanslagning av små lägenheter till större. Centern menar att de små lägenheterna måste bevaras, inte minst som en åtgärd för att lösa de ungas bostadssituation. Därför avvisar vi tanken på ombyggnadslån för lägenhetssammanslagningar och tilläggslån för ändrad lägenhetssammansättning. Det primära vid upprustning av bostäder måste vara att vidta mera varsamma och därmed billigare ombyggnader. Regeringens förslag om kvarboendegaranti och hyresrabatter motverkar denna form av varsam upprustning och stimulerar till större ingrepp med lägenhetssammanslagning som följd. Vi har tidigare avvisat dessa förslag, vilket vi gör också nu. En bostadspolitik med en rättvis social inriktning kräver också att regeringens förslag om en kommunal delfinansiering av bostadsanpassningsbidraget avvisas. Centern och vpk gör det i reservation nr 81. Det bör enligt centerns uppfattning vara en rättighet för alla att få bo hemma i sin invanda miljö så länge som möjligt, oavsett var i landet man bor. Regeringens förslag beträffande de viktiga anpassningsåtgärderna innebär att man lägger kostnaderna för dessa på kommunerna, vilket kan medföra att denna rättighet eftersätts. Enligt centerns uppfattning är det självklart att denna rätt till bostadsan 19 passningsbidrag inte får göras beroende av kommuntillhörighet eller resp. kommuners ekonomiska situation. Dessutom är det så att den finansieringsform för anpassningsbidragen som regeringen föreslår slår särskilt hårt mot vissa glesbygdsregioner som t.ex. Jämtlands och Kalmar län, där antalet åldringar i befolkningen är betydligt större än i landet som helhet. Kravet på kommunal delfinansiering skulle direkt för t.ex. Västerviks kommun, som har ett högt antal åldringar och som jag tidigare har tagit som exempel i min motion, innebära en ekonomisk belastning på över 1 milj.kr. på ett år. Varför skall dessa redan hårt ekonomiskt ansatta regioner belastas ekonomiskt mer än de som har det ekonomiskt bättre? Finns det någon vettig förklaring, Maj-Lis Landberg, till en sådan inriktning av bostadspolitiken? Så, herr talman, till bostadsbidragen. Regeringen föreslår här flera förändringar. Låt mig emellertid, innan jag närmare går in på dem, först slå fast att det inte minst i nuvarande samhällsekonomiska läge är oerhört viktigt att se till att det bostadssociala stödet riktas till dem som bäst behöver det, främst barnfamiljerna. Det är med denna princip som grund som vi från centern t.ex. ställt oss bakom förslaget om att ett behovsprövat stöd till barnfamiljer med fler än ett barn och med låga inkomster skall kunna utgå för köp av äldre egnahem. Det är också med denna fördelningspolitiska filosofi i botten som vi från centerns sida ställer oss bakom propositionens förslag om höjda nya hyresgränser. En så markerad sänkning av bostadsbidraget som föreslås av moderaterna skulle allvarligt rubba denna fördelningspolitiska tanke, som innebär att stödet i första hand skall gå till dem som verkligen behöver det, främst barnfamiljerna. Med samma motivering har vi också avvisat regeringens förslag om införande av bostadsbidrag till unga familjer utan barn. Därmed är jag inne på de områden i vad gäller bostadsbidragen där vi från centern vill ha andra lösningar än de som regeringen föreslår. Regeringens förslag om bostadsbidrag till vissa familjer utan barn löser inte ungdomens bostadssituation. Det är främst en ökad tillgång på små och billiga bostäder som ungdomarna behöver. Med regeringens förslag tillskapas inte en enda ny lägenhet. Regeringens förslag är dessutom så utformat att det i kombination med studiemedel och skatter leder till marginaleffekter på upp till 118 96. Den studerande som t.ex. genom feriearbete ökar sin inkomst med 1 000 kr. skulle förlora 1 800 kr. i följdeffekt av skatteoch bidragssystemet. Ett sådant förslag är oacceptabelt och rubbar tilltron till samhällets sociala grundtrygghetssystem och ett rättvist inriktat bostadssocialt stöd. Ett kraftigt förbättrat studiestöd är en av de åtgärder centern i stället föreslår för att lösa problemen för de ungdomar som har det ekonomiskt besvärligt. Men det ur fördelningspolitisk synpunkt mest stötande är regeringens och socialdemokraternas förslag om slopad omprövning av bostadsbidragen. I dag grundas bostadsbidragen på inkomstuppgifter i huvudsak från den vid ansökningstidpunkten senast slutförda taxeringen, dvs. på inkomsterna under året före ansökningsåret. Bidragsmottagaren är skyldig att fortlöpande anmäla ändringar av hushållets inkomst, och bidraget omprövas om inkomsten har ökat med mer än 20 000 eller minskat med mer än 10 000 kr. i förhållande till den inkomst som bidraget har grundats på. Nu föreslår regeringen att omprövningen skall tas bort. Bostadsbidraget — Prot. 1986/87:123 skall alltså varken omprövas om inkomsten förändras eller om bostadskost 14 maj 1987 naden gör det. Den vid senast föregående taxering fastställda inkomsten skall SE ligga fast som grund för bostadsbidraget under hela bidragsåret. Det här — B9stadspolitiken förslaget har man emellertid fått backa på, som Rolf Dahlberg sade, men även det nya systemet innebär att många familjer kan råka väldigt illa ut. I dagens situation är det inte alls ovanligt att bostadskostnaden stiger samtidigt som inkomsterna minskar. Framför allt hos barnfamiljerna är det vanligt att inkomsterna minskar i samband med förlängd barnledighet, sjukdom eller arbetslöshet. I dagens dyrtid är det ingen ovanlighet med höjda bostadskostnader, och överraskningar på det området har vi inte minst fått uppleva den senaste tiden, även om de för tillfället har röjts ur vägen. Med det nya systemet kommer det att bli så att vissa kommer att gå miste om bidrag som de varit berättigade till medan andra får mer än vad de egentligen äger rätt till. Sådana konsekvenser leder till ökad misstänksamhet människor emellan. Med regeringens förslag är det de sämst ställda som tillhör förlorarna, medan de som får det bättre ekonomiskt tillhör vinnarna. En sådan fördelningspolitik är oacceptabel för centern. Därför har vi föreslagit att dagens omprövningsregler skall gälla tills vidare. För att nå detta med både rättvisa och förenkling vill vi pröva andra vägar. I en centermotion skisseras ett förslag där bostadsbidraget kopplas till skattesystemet och regleras som skattejämkning. Ett sådant system synes ha så många fördelar att det närmare borde utredas. I reservation 64 har vi närmare angett dessa fördelar. De kan i korthet beskrivas enligt följande: —- Möjligheter till bidragsmissbruk skulle elimineras om man inte deklarerar falskt. — Administrativt skulle det bli enklare och billigare. — Bidragsstämpeln skulle tas bort — hyran kunde betalas med den egna lönen i stället för med bidrag.

Herr talman! I detta betänkande avhandlas också det statliga stödet till allmänna samlingslokaler. Det mest anmärkningsvärda i det sammanhanget 21 Prot. 1986/87:123 är, som brukligt varit sedan en följd av år, att moderata samlingspartiet yrkar 14 maj 1987 avslag på allt stöd till allmänna samlingslokaler. Sedan moderaterna första mor Lo na. gången ställde det yrkandet har t.ex. ett otal små bygdegårdar, ordenshus och Folkets hus i småorter och på landsbygden rustats och byggts om med hjälp av statligt stöd för mångmiljonbelopp. Ideella insatser, både personellt och ekonomiskt, till oskattbara värden har gjorts i samband därmed, något som inte varit möjligt utan hjälp och inspiration genom det statliga stödet. Flera intressanta frågor inställer sig i det perspektivet. Jag skall dock nöja mig med att ställa bara en fråga till Rolf Dahlberg: Är det verkligen moderaternas avsikt att beröva bygdens folk på dessa platser deras möjligheter att samlas och odla gemenskap och föreningsliv samt att få del av kulturaktiviteter? I dag finns det ett uppdämt behov av ytterligare anslag för detta ändamål. Det visar den mängd ansökningar som ligger hos bostadsstyrelsens samlingslokaldelegation i väntan på beslut. Väntetiden för upprustning uppgår för närvarande till mellan fyra och fem år, och för anordning är väntetiden upp till sju år. Det är exempel nog på att de allmänna samlingslokalerna behövs och att de har en mycket viktig uppgift att fylla i samhället. Herr talman! De förslag som vi i centern har lagt fram i anslutning till detta betänkande syftar till att ge bostadspolitiken ett bostadssocialt innehåll med en mer rättvis fördelningspolitisk profil både regionalt och mellan skilda boendeformer. Förslagen syftar också till förenkling och avbyråkratisering samt till att ge bostadspolitiken en långsiktig helhet. Jag yrkar bifall till samtliga 37 reservationer där vi centerpartister finns med samt i övrigt till utskottets hemställan i bostadsutskottets betänkande 20 - vilket innebär att jag yrkar avslag på de socialdemokratiska reservationerna 17, 50, 54 och 58 samt på samtliga vpk-reservationer.